Herr talman! Jag vill tacka miljöministern för svaret även om det inte fullt ut motsvarar mina förväntningar. Men vi får samtala här i dag och se vad det leder fram till. Som miljöministern säger finns det en bred uppslutning kring klimatpolitiken, om frågans allvar och nödvändigheten att agera. Det finns dock kanske lite olika betoningar på vilka åtgärder som ska vidtas och med vilken hastighet detta ska ske. Jag tror inte att vi i den här debatten behöver överträffa varandra i framläggandet av fakta om klimatgasutsläppens konsekvenser. Vi behöver inte heller övertyga varandra om allvaret i situationen och behovet av åtgärder. Vi står nog på samma plattform i fråga om detta. Mina frågor handlar om kommunikation och hur miljöministern vill agera för att få en verkligt bred och djup mobilisering av oss medborgare. Jag ser behovet av engagemang från folkrörelser, folkbildning, föreningsliv, skolor, högskolor, universitet, kyrkor, samfund, företag, fackföreningar, organisationer, myndigheter och politiker på alla nivåer. Jag har säkert dessutom glömt någon. Miljöministern vill i sitt svar förmedla känslan av att allt som i stort sett går att göra görs. Miljöministern säger att mycket av det som interpellanten efterlyser finns i dag och att det redan pågår. Samtidigt uppträder miljöministern i olika sammanhang, exempelvis på Naturvårdsverkets klimatforum. Och hon säger att det finns mycket kvar att göra på klimatområdet och att det är viktigt att vi tar krafttag redan nu. Jag är lite orolig för att dessa krafttag bara innebär nya inskränkningar och nya pålagor på människor utan att det skapas förståelse för och kraft att underifrån vilja delta i arbetet fullt ut. Miljöministern betonade också på klimatforumet vikten av att kommunicera klimatfrågan och att frågan kommer i centrum för olika diskussioner. Men hon säger inte hur detta ska gå till. Inför kontrollstationen 2004 pekar Energimyndigheten och Naturvårdsverket i sina delrapporter på behovet av nya satsningar på klimatinformation. Miljöministern säger i svaret att hon ska överväga detta inför klimatpropositionen. Det vore intressant att höra lite mer om vad dessa överväganden går ut på. Ett alldeles särskilt kapitel i en av rapporterna inför kontrollstationen heter just Kommunikation för bättre acceptans. Där betonas vikten av utveckling. Det finns alltså de som menar att mer måste göras när det gäller kommunikationen för att väcka det engagemang som behövs. Herr talman! Jag ställde tre frågor i min interpellation: 1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att skapa en bred folklig samling kring det viktiga arbetet med att förhindra oacceptabla förändringar av jordens klimat? 2. Vilka kontakter avser statsrådet att ta med ledare för folkrörelser, folkbildning och föreningsliv, skolor och samfund, företag och fackföreningar samt andra organisationer och myndigheter i syfte att i Sverige skapa en bred folklig mobilisering kring klimatfrågan? 3. Vilka kontakter avser statsrådet att ta med andra europeiska miljöministrar i syfte att skapa en europeisk folklig mobilisering i klimatfrågan? Herr talman! Jag tycker att det är synd att miljöministern avfärdar dessa frågor med att säga att allt som är möjligt redan görs.
Herr talman! Till att börja med skulle jag vilja rikta ett tack till Sven Gunnar Persson för att han har ställt den här interpellationen och därmed gett oss möjlighet att ha en debatt om de här viktiga frågorna. Precis som både miljöministern och Sven Gunnar sade är vi alla överens om att det är en viktig fråga men att vi har lite olika syn på vilken väg vi ska ta för att lösa det hela. Jag tycker att svaret lämnar en del övrigt att önska. Det är i mångt och mycket en uppräkning av vad som har skett. Det är en tydlig brist på de visioner och den framåtanda som jag skulle vilja se lite mer av. Det sägs i svaret att regeringen arbetar proaktivt, men samtidigt säger ni att ni gör allt som går att göra. Vidare innehåller svaret ett tydligt ovanifrånperspektiv. Det är för mig inte helt främmande i miljöpolitiken, men det centrala i miljöpolitiken är att ha ett tydligt underifrånperspektiv. Jag tror inte att fler forum löser klimatproblematiken. Går vi ett antal år tillbaka i tiden ser vi att det lokala arbetet har spelat en stor roll i miljöarbetet. Allt det som skedde kring Agenda 21-arbetet - lokala handlingsplaner som gjordes för det - har gjort att Sverige ligger i framkanten i miljöarbetet, och nu senast har vi arbetet med de lokala miljömålen. Samtidigt finns det en stor potential i allt det engagemang som finns lokalt. Även om klimatfrågan nu är en fråga med ett tydligt globalt perspektiv görs mycket lokalt - oftast sker det praktiska miljöarbetet lokalt, hos den enskilda konsumenten och hos det enskilda företaget. I det perspektivet skulle jag vilja veta hur miljöministern tänkt sig att ta till vara de lokala miljömålen i det fortsatta arbetet på klimatområdet.

Herr talman! Miljöministern vill inte riktigt svara på mina frågor om hur man måste gå till väga för att få en riktigt bred ansats i mobiliseringen. Det gäller också nödvändigheten att göra ytterligare saker, att ta ytterligare kontakter, att ta initiativ på Europanivå tillsammans med folkrörelser och så vidare därför att väldigt mycket görs, och väldigt mycket är på gång. I varje fall framgick det när jag läste ministerns svar. Nu har hon öppnat lite grann i debatten här för att det faktiskt behövs ytterligare insatser på informations och mobiliseringssidan. Det gläder mig. Jag tror att vi tillsammans kan komma framåt där. När jag läste ministerns svar om att det mesta redan görs blev jag naturligtvis nyfiken på att få ta del av den sjudande folkbildningsverksamhet som då naturligtvis måste råda runtom i landet. Via Internet kollade jag utbudet hos två stora studieförbund, av vilka det ena är miljöministerns parti närstående. Vilka studiecirklar och arrangemang finns det när det gäller klimat, växthuseffekt etcetera? Jag har kollat i Örebro som ligger nära mig, och i Uppsala som ligger nära miljöministern - dessa centralorter för intellektuell briljans i vårt land. Men döm om min förvåning när jag inte hittade en enda cirkel eller föreläsning om miljön! Det ena studieförbundet hade 365 olika cirklar i Örebro och Uppsala ihop att välja bland. Där fanns kinesiska, och där fanns knyppling. "Mindre matlagningskunniga modiga män" fanns också på programmet liksom "Bli en fena i köket", kundaliniyoga och, inte att förglömma, gärdsgårdsbygge. Men där fanns inget om växthuseffekten. Anser miljöministern att detta är ett uttryck för den mobilisering som hon anser vara i stort sett fullgod? Ibland roar jag mig också med att läsa bilannonser dels därför att jag är väldigt intresserad av bilar - jag brukar titta på återförsäljarna för de stora märkena - dels mer och mer av nyfikenhet kring hur man marknadsför fordon. Nästan undantagslöst handlar det om att marknadsföra sportighet, lyx och styrka. Men nästan aldrig är det de mer miljövänliga alternativen som marknadsförs - en konsekvens bland annat av, och till stor del av, hur efterfrågan faktiskt fortfarande ser ut. Är detta ett uttryck för att mobiliseringen hittills har lyckats så väl som miljöministern vill påstå? Climate Aid är ett mycket spännande initiativ för just kommunikationsinsatser inom klimatområdet och när det gäller växthuseffekten. Flera gånger har man från Climate Aid varit i kontakt med Miljödepartementet för att få stöd för sitt arbete och sin idé. Stödet i budgetpropositionen 2005 uteblev, men det kan finnas möjligheter att på annat sätt ge stöd för arbetet. Tänker miljöministern genom regleringsbrev eller på annat sätt ge Naturvårdsverket möjligheter att stödja Climate Aid ekonomiskt i dess arbete? Såvitt jag kan förstå är Naturvårdsverket mycket positivt till detta initiativ, som innebär att företag och organisationer och även allmänheten kan mobiliseras ännu bättre i arbetet för en bättre miljö och för att hejda den galopperande växthuseffekten.
Herr talman! Jag tror att både jag och Sven Gunnar gärna hade tagit emot klimatpropositionen redan nu, för vi längtar efter att få skriva motioner och se vad den innehåller. Det är som sagt en viktig fråga. Låt mig skicka med lite av en önskelista. Jag tror, precis som miljöministern, att det måste innehålla en del kraftiga informationsinsatser kring klimatproblematiken, växthuseffekten och utsläppen. Då ska det vara långsiktiga informationsinsatser. Det ska inte vara såsom det inträffade för något år sedan när Naturvårdsverket hade inlett en stor satsning men blev plötsligt avbrutet i sin kampanj. Samtidigt måste också propositionen och det framtida arbetet innehålla tydliga incitament för mig som individ och för företag runtom i landet - incitament som visar att det finns möjligheter att med en "morot" göra något åt klimatproblematiken och att man kan tjäna på att vara miljövänlig. Men en central del - just kopplad till den interpellation som Sven Gunnar har skrivit - är honnörsordet delaktighet, så att man lokalt ute i landet kan känna att man kan påverka miljöpolitiken och de miljömål som vi sätter upp och att man har ett inflytande. Det är för mig en helt central utgångspunkt i det fortsatta arbetet med klimatfrågan.

Herr talman! Jag vill tacka miljöministern för den här diskussionen och också tacka för att det, som jag tycker, finns en öppnare attityd än i det skriftliga svaret, där jag kunde spåra en ganska nöjd miljöminister. Nu är man mer beredd att jobba med studieförbunden och ta initiativ till förändringar, som ju bevisligen behövs. Jag är också tacksam för att miljöministern vill arbeta med Climate Aid i en positiv anda. Jag hoppas verkligen att vi hittar olika vägar för att ge stöd åt det arbete som Climate Aid har initierat. Jag är dock övertygad om att verklig kraft i arbetet att förhindra klimatförändringarna får vi först när människor, medborgare, i breda fält med sin vilja och sitt engagemang ställer krav på varor och tjänster, på politiker och andra beslutsfattare.